Herr talman! Jag skall be att få säga några ord om motion II: 756, i vilken herr Rubin och jag framfört önskemålet att riksdagen skulle uttala sig för att ett förslag om en sydsvensk storflygplats borde läggas fram under innevarande år. Bakgrunden till motionen är de bekymmer som en förhalning av ärendet inneburit för regionen, för vårt land och för hela Norden. På det regionala planet i Skåne har ovissheten om hur det skulle bli med flygplatsen varit högst besvärande för annan planering. Vårt land får i egenskap av delägare i SAS vara med om att via flygplatsavgifter betala sin del av de dryga utgifter för provisorierna som år efter år läggs ned på Kastrup. Ur nordisk synpunkt betyder varje år som går dels att man onödigt länge får arbeta med otillräckligt rationell lufttrafik, dels att riskerna ökas för att hamburgområdet skall hinna arbeta in sig som Nordeuropas ledande flygcentrum. Herr talman! Detta var alltså bakgrunden till motionen när herr Rubin och jag lämnade in den i januari i år. Samma bakgrund hade förresten en motion i flygplatsoch brofrågan som vi väckte i januari 1967. Önskan om en tidsgräns för övervägandena står oförändrad kvar, men vi motionärer kan konstatera att en hel del positivt skett sedan årets början. Att utredningsmaterialet var att vänta visste vi ju, det är inte detta jag närmast tänker på. Det är glädjande att remissvaren skall vara inne redan den 1 maj. Det är också bra att kommunikationsdepartementet tillkallat sakkunniga som utan att avvakta remisstidens utgång i samarbete med en dansk delegation skall förbereda de blivande regeringsöverläggningarna. Man skulle därigenom kunna ge — om jag får uttrycka mig så i sammanhanget — regeringsförhandlingarna en flygande start. Från Nordiska rådets sida har förts fram tanken på en extrasession till sommaren för att rådet skall kunna ta ställning till det remissbehandlade utredningsmaterialet. Av positiva händelser sedan årsskiftet noterar jag till sist att statsrådet Lundkvist vid Nordiska rådets session i Oslo för en månad sedan gjorde ett debattinlägg, där han antydde möjligheten av att de viktiga principbesluten skulle kunna fattas i höst. Det uttalandet befriar oss från farhågorna att man så skulle gräva ned sig i detaljplanering att principbesluten ytterligare skulle förhalas. I motionen kommenteras också statsverkspropositionens anslag för skånskt satellitflygfält. Jag skall be att få beröra den frågan med några ord. Det är helt klart att en storflygplats — om den nu placeras på Saltholm eller någon annanstans — inte täcker flygets alla behov. En del aktiviteter hör helt enkelt inte hemma på en storflygplats. Det är också klart att Bulltofta, hur idealiskt det än kan vara genom sin närhet till det centrala Malmö, i längden inte är rätt lösning. Flygplats och bostadsområden har efter hand konfronterats med varandra på ett sätt som är besvärande för båda parter, men mest för bebyggelsen, för vilken Bulltofta har blivit ett irriterande »Bullertofta». Men var skall då satellitflygfältet ligga? Projektet Holmeja föll snabbt på sin fullkomliga orimlighet. Nu är det alltså det närliggande Sturup som är aktuellt. Det är med stor förvåning vi på många håll i Skåne har sett hur ensidigt utredningsarbetet beträffande Sturup har bedrivits. Förvåningen kulminerade när det visade sig att vederbörande myndighet i Stockholm, luftfartsverket, inte ville ställa upp till en debatt kring frågan. Man förstår skyggheten. Någon värdering av följderna på olika områden av en lokalisering till Sturup har inte gjorts och inte heller någon utredning av det eslövsalternativ som många sakkunniga pekat på. Också om det inte, som vid Holmeja, växer bokskog just på den mark där man tänker sig själva banorna i Sturup, är det alldeles tydligt att alla kringanläggningar som dels måste till, dels spontant uppkommer runt en flygplats helt skulle spoliera ett område, som är oerhört värdefullt från rekreationssynpunkt för den tättbebyggda Malmö Lund-regionen. Kommunikationerna mellan flygplatsen och städerna kommer att vålla stora bekymmer. Att låta så torftiga besked som de som finns i luftfartsverkets promemoria bli vägledande i en så oerhört viktig angelägenhet borde inte få komma i fråga. En allsidig utredning är i högsta grad på sin plats. Herr talman! Jag vill sluta kommentarerna till motionen med följande konstateranden: Beträffande den nu uppsnabbade tidtabellen för storflygfältet har man anledning att vara belåten. Beträffande satellitflygfältet kvarstår kravet på en ordentlig utredning.

Herr talman! Det kanske kan förvåna en eller annan av kammarens ärade ledamöter, som känner till mitt ytterligt starka intresse för brooch flygplatsfrågorna vid Öresund, att jag inte har anmält någon reservation vid denna punkt och alltså inte yrkat bifall till den motion som har väckts av herrar Rubin och Regnéll. Jag vill med några få ord förklara orsaken till detta. Öresundsfrågorna har på de senaste månaderna aktualiserats i utomordentligt snabb takt. Öresundsdelegationen har publicerat en synnerligen väldokumenterad och grundlig utredning angående den fasta förbindelsen över Öresund, med angivande av att en sådan i första hand bör anläggas i sträckningen Malmö—Köpenhamn och att det är utomordentligt bråttom att den kommer till stånd. Denna utredning är nu ute på remiss till en rad olika statliga och kommunala myndigheter och till enskilda organisationer, och remisstiden går ut den 1 maj 1968. Samtidigt som detta har skett på både dansk och svensk sida — ty det är en gemensam utredning som har gjort öresundsbrofrågan klar har man i Danmark forcerat fram frågan om ett flygfält som skulle ersätta Kastrup. Den förre danske kommunikationsministern Svend Horn satte i september till ett s.k. Saltholmsudvalg, som fick den något halsbrytande uppgiften att fram till årsskiftet prestera en utredning angående möjligheterna att förflytta storflygfältet från Kastrup över till Saltholm. Denna prestation är nu fullgjord och uppgiften är därmed löst. Dessutom har en omfattande dansk utredning nyss lämnat sitt slutbetänkande angående Kastrupflygfältets framtid; det publicerades i januari i år. Från dansk sida har man kolossalt starkt betonat nödvändigheten av att nu handla ytterligt snabbt. Det står för alla människor klart att Kastrups flygfält inte räcker till många år framåt och att alltså alla de investeringar som läggs ned på detta, och som måste läggas ned så länge det är kvar, egentligen är pengar kastade i havet. Det gäller inte några små smulor; den danska regeringen skulle väl få investera 50—380 miljoner danska kronor per år. För vårt gemensamma skandinaviska flygbolag SAS rör det sig också om högst betydande investeringar som måste läggas ner på Kastrup så länge detta flygfält skall vara kvar men som med all säkerhet är felinvesterade pengar. Det är alltså nödvändigt att komma fram till ett beslut så fort som det någonsin kan ske. Den svenska kommunikationsministern har enligt min uppfattning visat en klar insikt om detta. Låt mig ge honom det erkännandet, att han har varit på det klara med att vi på svensk sida måste vara beredda att ta ställning i de stora öresundsfrågorna — brofrågorna och flygfältsfrågorna — vid samma tidpunkt som danskarna beräknar att vara färdiga att fatta sina beslut. Jag betraktar det som en ny och ur nordisk synpunkt mycket föredömlig åtgärd som den svenska kommunikationsministern har vidtagit, nämligen att helt fördomsfritt remittera ut danska utredningar till svenska sakkunniga och myndigheter som den svenska regeringen och den svenska riksdagen måste höra innan vi kan vara beredda att fatta beslut. Bägge dessa danska utredningar är alltså ute på remiss hos i stort sett samma remissmyndigheter som håller på med brofrågan, och remisstiden är densamma som den remisstid som är fastställd beträffande broförbindelsen, nämligen den 1 maj 1968. Dessutom har de bägge kommunikationsministrarna, den danska och den svenska, tillsatt en expertgrupp som har till uppgift att förbereda de kommande regeringsförhandlingarna i ämnet. I Danmark är avsikten att framlägga förslag beträffande flygfältet redan under maj månad inför det danska folketinget. Från svensk sida har vi sagt ifrån — i Nordiska rådet senast — att det icke är möjligt för oss att vara klara vid den tidpunkten. Om remisstiden går ut den 1 maj och remissmyndigheternas utlåtanden måste sammanställas och proposition skall skrivas, motionstid skall avvaktas och utskottet få tillfälle att pröva ärendet i vanlig ordning, så är det omöjligt att bli färdig under maj månad — alla vet hur vi har det då! Men detta innebär inte att vi har för avsikt att på något sätt långrota i detta ärende. Vi står inte till svars med att låta våra danska vänner sväva i Oovisshet en dag längre än nödvändigt om vad Sverige har för avsikt att företa sig. Jag är övertygad om att man kommer att göra alla ansträngningar inom det svenska kommunikationsdepartementet för att kunna presentera detta stora frågekomplex för höstriksdagen. Att jag inte har velat gå med på förslaget att riksdagen nu skulle skriva till Kungl. Maj:t i detta ärende beror herr talman, helt enkelt på att jag förlitar mig på att statsrådet Svante Lundkvist utan några sådana påpekanden från riksdagen kommer att göra allt vad han kan för att få fram ärendet på den tid som är möjlig. Till sist, herr talman, bara ett par ord om ersättningsflygfältet för Bulltofta. Jag har vid många tillfällen sagt — och jag säger det fortfarande — att jag är helt övertygad om att ett sådant ersättningsflygfält kommer att behövas, vare sig det stora interkontinentala flygfältet ligger kvar på Kastrup eller kommer till Saltholm.

Jag har alltså klart för mig att man behöver ett avlastningsflygfält i Skåne. Men huruvida detta skall ligga i Sturup eller inte, har jag för närvarande ingen mening om. Det är kanske lika bra att vi på den punkten avvaktar närmare besked från kommunikationsministern och diskuterar saken senare i kammaren.

Herr talman! Jag har väckt en motion, II: 745, i anledning av planerna på en fast förbindelse över Öresund. Denna motion har av utskottet behandlats under punkten Luftfartsverkets anslagsbehov. Sakläget i fråga om en fast förbindelse över Öresund är i och för sig ganska klart. Efter herr andre vice tal mannens entusiastiska anförande inför kammaren kan det tyckas en aning omotiverat att i denna debatt komma med om inte ett nytt förslag så dock nya aspekter. Jag vill på intet vis sätta någon käpp i hjulet för den fasta förbindelsen över Öresund. Det torde råda allmän enighet om att en sådan förbindelse är mycket önskvärd liksom om att den kommer till stånd så fort som möjligt, även om jag för min del kanske anser att tidpunkten i och för sig inte är det allra väsentligaste härvidlag. Den utredning som nu är på remiss är kanske i vissa avseenden ofullständig. Där presenteras två alternativ, dels det som kommittén fastnat för, nämligen en fast broförbindelse, dels problemet med en sänktunnel. Man har dock funnit att broalternativet ekonomiskt sett är att föredra. Däremot har man inte alls beaktat det egentliga tunnelbyggande som innebär att gå in i berggrunden. Detta beror på att ett tidigare tunnelbygge nere i Limhamn, med de lösa bergarter som finns inom detta område, givit mycket dåliga erfarenheter. Öresundsutredningen har inte tagit hänsyn till att det numera finns en ny metod för tunnelbyggande utan sprängning. Denna metod praktiseras sedan tio år tillbaka i både USA och Sovjetunionen. Med jättelika borrmaskiner borrar man den exakta tunnelsektionen direkt. Därigenom kommer man ifrån sprickbildning, vattentillflöden o. s. v. Jag har haft kontakt med de tekniker som sysslar med dessa problem. Och de har upplyst mig om att med denna nya teknik blir tunnelbyggandet betydligt billigare än med den konventionella metoden. Den lär dessutom vara betydligt snabbare. Uppskattningsvis är byggnadstiden för en tunnel av ifrågavarande typ — om den efter eventuella utredningar visar sig vara genomförbar — ett år kortare än för ett brobygge. Vidare är undersökningarna inte alls så komplicerade. Det enda som behövs för att få en bild av huruvida det är realistiskt eller ej är att göra en ordentlig undersökning av bottenprofilen och företa provborrningar på känsliga ställen. Efter mycket kort tid kan utredningen vara klar. Vad som enligt denna metod är det mest positiva är att man i detta fall kan göra en successiv utbyggnad. Det går att tänka sig att man börjar med att bygga en fil eller två filer, under förutsättning att varje tunnel skall ha två filer. Det går att köra med en maskin eller med två maskiner i bredd, vilket man önskar. Detta medför att investeringen kan slås ut på betydligt längre tid. Nu sägs det kanske att det skall bli en avgiftsbelagd förbindelse, varför de ekonomiska problemen inte skulle ha så stor betydelse. Jag tror dock att vi inte får resonera så lättsinnigt. Det är til syvende og sidst trafikanterna som skall betala kostnaderna, och därför finns det all anledning att beakta de ekonomiska aspekterna. Utskottet har avstyrkt motionen, men utskottets skrivning är positiv. Man säger att man tar för givet att de olika alternativ som i sammanhanget är tänkbara i vederbörlig ordning kommer att prövas. Eftersom statsrådet Lundkvist nu befinner sig i kammaren vädjar jag till honom att han granskar den nämnda metoden. Åtskilliga företag i detta land är för närvarande intresserade av denna teknik. Det finns expertis inom landets gränser, och jag tycker det vore felaktigt att i ett så stort projekt inte utnyttja dagens och morgondagens teknik. Man bör inte hålla fast vid konventionella metoder, om andra kan visa sig effektivare och billigare. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, men jag ansåg att den av mig väckta motionen var så väl underbyggd att jag inte stod till svars med att låta den begravas i tysthet.
Herr talman! Med anledning av herr Krönmarks inlägg vill jag lämna två upplysningar. Det faktum att Öresundsbron skall avgiftsfinansieras innebär inte att man är likgiltig för vilka kostnader som kommer att vara förenade med att bygga bron. Oberoende av hur bron finansieras skall man naturligtvis eftersträva det billigast möjliga byggnadssättet. Den metod som herr Krönmark talade om har ingalunda varit främmande för dem som gjort utredningarna. Den har diskuterats och kommer även att diskuteras under de överläggningar som följer innan något definitivt beslut fattas.

Herr talman! Under luftfartsverkets fond föreslår Kungl. Maj:t att ett investeringsanslag på 17,3 milj.kr. anvisas. Därav reserveras 1,3 milj.kr. för projektering av banor m.m. för den nya flygplatsen i malmöregionen. För denna flygplats har i riksstaten redan anvisats 13,5 milj.kr. Det gäller alltså det omtalade projektet i Sturup. Denna flygplats skall ersätta Bulltofta, eftersom man anser — vilket herr Regnéll redan redogjort för — att bullerstörningarna framöver blir för stora. Beträffande Sturup har ett preliminärt avtal träffats mellan å ena sidan staten och å andra sidan Malmö stad och Malmöhus läns landsting. Sturupprojektet har remissbehandlats och därvid har bl.a. kritik riktats mot lokaliseringen och kommunikationsförhållandena. Projektet har också utsatts för åtskillig kritik från = naturvårdshåll. Kungl. Maj:t har efter vad jag vet ännu inte träffat slutgiltigt avgörande. Frågan har enligt min mening kommit i ett annat läge sedan det tagits regeringsinitiativ om gemensamma Över läggningar mellan den svenska och den danska regeringen angående storflygplatsen på Saltholm i Öresund. Dessa överläggningar skall jämväl omfatta frågan om broförbindelsen där. Som vi hört har Nordiska rådet rekommenderat att förhandlingarna på väsentliga punkter slutförs inom detta år. Kommunikationsministern har själv framfört den tanken i rådet. Mycket talar alltså för att saltholmsprojektet kommer att genomföras, och det anges ju också som aktuellt i utskottsutlåtandet. Om så sker, är det troligt att en stor del, för att inte säga det mesta, av inrikestrafiken, som nu belägger Bulltofta och sedan skulle komma att belägga Sturup, kommer att överflyttas till "Saltholm. Denna storflygplats kommer att ligga avsevärt mer centralt än Sturup ur malmöregionens synpunkt. Säkerligen kommer även chartertrafiken att utnyttja denna flygplats. Resultatet kan alltså bli att Sturup endast blir en avlastningsoch reservflygplats till Saltholm. I ett sådant läge kan det tänkas, att inte bara den investering på 100 miljoner kronor som flygplatsen beräknas kräva utan även själva flygplatsen kan vara felplacerade. Med en på detta sätt reducerad trafik skulle man kanske inte alls behöva flytta på flygplatsen eller i varje fall borde man kanske försöka finna ett mindre omdiskuterat område än Sturup. Under alla förhållanden måste flygplatsen i Sturup dimensioneras med tanke på att Saltholm inom åtta å tio år efter det att sturupflygplatsen är klar kommer att suga upp mycket av flygtrafiken. Nu avser man visserligen att ha flygplatsen i Sturup färdig 1973 och saltholmsflygplatsen först 1980. Men tidsskillnaden får väl ändå inte vara avgörande. Jag har inget yrkande, men jag skulle vilja vädja till kommunikationsministern, som är en klok man, att behandla frågan om sturupflygplatsen i samband med frågan om det svenska engage manget i saltholmsprojektet. Det är synnerligen viktigt att de båda flygplatsfrågorna sammankopplas vid behandlingen. Regionflygfältets betingelser är helt beroende av det centrala flygfältets kapacitet och funktioner. De stora kommunikationsfrågorna i regionen måste koordineras och lösas i ett sammanhang. Först då kan man klart — överblicka = regionflygplatsens framtida funktioner och därefter ta ställning till frågan om flygfältets omfattning, nödvändig investering och 1okalisering. Felinvesteringar på så höga belopp som det här kan komma att gälla måste undvikas. Sådana felinvesteringar blir inte mer försvarliga därför att man kallar dem felräkningspengar, något som en tidigare kommunikationsminister i hastigheten tillät sig göra.

Herr talman! Efter det sista anförandet måste man kanske konstatera, att hela frågan fortfarande befinner sig på utredningsstadiet. Inga beslut — vare sig preliminära eller slutgiltiga — har från svensk sida fattats. Vidare bör understrykas vad herr andre vice talmannen här sagt, nämligen att de beredningar som nu är i gång både på svensk och dansk sida bedrivs med all skyndsamhet och att några nya utredningar och undersökningar inte kan påskynda detta arbete.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
Herr talman! Herr Werners anförande föranleder mig att ta till orda. Är det meningen, herr Werner, att flygplatsen vid Bulltofta skall finnas kvar? Denna flygplats har nu i 20 år medfört bullerproblem. Hälsovårdsnämnden har hela tiden varit inkopplad på denna fråga, och jag har som ledamot i hälsovårdsnämnden haft tillfälle att ta del av alla dessa berättigade bullerklagomål. När Malmö stad nu har löst in Bulltofta flygplats sedan vi haft en stadsplan för området liggande i flera år som vi tidigare inte fått godkänd på grund av bullerproblemen och vi nu har fått igenom denna stadsplan och håller på att flytta byggnationen ännu närmare Bulltofta, är det då meningen att man skall ytterligare skjuta fram tiden för avskaffandet av Bulltofta flygplats? Då har vi ju vilselett hela Malmö stads befolkning. Jag säger detta därför att utredningar har visat att jetplanstrafik på Bulltofta skulle lägga 90 procent av staden under en bullermatta. Låt oss se detta realistiskt. Vi i Skåne behöver en ersättningsflygplats. Vi vill inte och vi kan inte ha kvar Bulltofta. Jag är därför mycket överraskad över att en malmörepresentant vänder sig mot uppläggningen beträffande Bulltofta på det sätt som här skett.
Herr talman! Om herr Svenning hade lyssnat litet mera noggrant på vad jag sade, så hade han märkt att jag verkligen inte påstod att Bulltofta var det enda alternativet. Jag menar att om det nu blir så att satellitplanstrafiken i framtiden i stor utsträckning kommer att sugas upp av Saltholm, så bör man kunna tänka sig andra alternativ än Sturup. Att man löser dessa viktiga kommunikationsproblem i samband med varandra kan inget projekt ta skada av, och jag tror inte heller att det skulle behöva fördröja planeringen av ett satellitfält i malmöregionen. Vidare kan man väl räkna med att den tekniska utvecklingen går framåt även då det gäller flygtrafik, så att man med de nya flygplanstyperna kan komma till rätta med bullerfenomenen.
Herr talman! Sturup har inte varit det enda alternativet. Redan nu har vi presenterats två olika förslag. Det är emellertid framför allt angeläget att ett avgörande träffas så snabbt som möjligt. Både Malmö stad och landstinget har uttalat sig för Sturup; man bar helt enkelt sagt ifrån att detta projekt bör startas så snart som möjligt, och jag har här ingående redogjort för vad som är den nödvändiga lösningen för Malmö stads vidkommande. Jag kan inte acceptera någon annan lösning och jag kan inte heller acceptera att frågan skjuts på framtiden.
Herr talman! Jag har inget principiellt emot Sturup, men när man i dag bygger en ny flygplats så föreställer jag mig att man dimensionerar den för en mycket svällande trafik framöver och det är detta man i det här fallet inte skall göra, tror jag, med tanke på att vi får en storflygplats så nära inpå knutarna. Detta kan man alltså bedöma, om både frågan om storflygplatsen och satellitflygplatsen får behandlas i ett sammanhang.
Herr talman! Vi vill inte ha något slags flygplats för övningsflyg eller sportflyg, herr Werner, utan en ordentlig flygplats, och ett provisorium betackar vi oss för. Därför vill vi ha den lösning som diskuterats tidigare.
Herr talman! Beträffande Bulltoftas framtid är jag inne på samma linje som herr Svenning, vilket jag deklarerade redan i mitt första inlägg. Men jag drar inte som herr Svenning slutsatsen att man för att råda bot på de besvärliga förhållandena kring Bulltofta måste oreserverat acceptera förslaget att bygga den nya flygplatsen ute i Sturup. Jag har med mig en del klipp ur tid ningen Arbetet från de senaste veckorna. Där finns bl.a. en artikel av en arkitektprofessor i Lund, Bertil Hultén. Jag har cirklat in följande formulering: »För den framtida utvecklingen av Öresundsregionen och Skåne i stort tror jag en förläggning längre norrut» — alltså längre norrut än Sturup — »vore avgjort riktigare». Han är med andra ord inne på eslövsalternativet. En vecka senare finner vi en artikel i Arbetet av en lundabo, medlem av stadsfullmäktige, licentiaten Agne Gustafsson. Där förklarar han att luftfartsverket inte velat ställa upp i en öppen diskussion. Han säger med en ganska skarp formulering att en sådan inställning »från ett kungligt ämbetsverk inte kan tolereras i ett demokratiskt samhälle. Det gäller en oerhört viktig fråga, för hela Skåne, en investering på hundratals miljoner kronor som landets alla skattebetalare skall vara med om att betala.» Vidare framhåller han — och det tycker jag, att vi måste ge honom rätt i — »att det inte är en fråga mellan Malmö stad och de statliga myndigheterna utan gäller hela skånska regionen. Det borde vara så», säger han. Och han tillägger: » Visst har landstinget i Malmöhus län fått vara med på ett litet hörn, men blott som femte hjulet.» För mig förefaller det klart att Bulltofta inte kan få fungera så länge till. Däremot tror jag inte att man utifrån den uppfattningen skall dra slutsatsen att vi utan vidare skall acceptera Sturup.

Herr talman! Jag har noterat att herr Regnéll har samma synpunkt beträffande Bulltofta som jag — han använde t.o.m. uttrycket »Bullertofta», vilket jag tycker är ett väl funnet uttryck. Emellertid är det inte riktigt, herr Regnéll, att detta är en fråga endast för Malmö stad. Även landstinget har engagerat sig både ekonomiskt och på annat sätt för lösningen av frågan. Det är där för jag är på det klara med min ståndpunkt. När man nu talar om eslövsalternativet, vill jag nämna, att vi har också undersökt det alternativet och funnit att det då blir en kollision med Ljungbyhed. Den frågan vet man inte när den kan lösas och hur den skall kunna lösas. Därför återstår bara det alternativ som tidigare har nämnts.

Herr talman! I en motion nr 58 i denna kammare har jag hemställt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam utredning samt förslag angående byggande av ytterligare en isbrytare. Utskottet förutsätter för sin del att frågan härom fortlöpande prövas av sjöfartsstyrelsen i samråd med övriga berörda myndigheter och intressenter och att i anledning härav erforderliga åtgärder vidtas. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att frågan fortlöpande prövas av sjöfartsstyrelsen. Men det är ju inte endast sjöfartsstyrelsen som har anledning att följa denna fråga. Det är inte minst en fråga som angår riksdagen och där riksdagen har anledning att säga ifrån vad den vill. Hur mycket vill vi satsa på en förstärkt isbrytarberedskap? För egen del har jag den uppfattningen att det framför allt för Norrlands näringsliv är av utomordentlig vikt att isbrytarberedskapen stärkes. Jag är inte ensam om den uppfattningen. Representanter för det norrländska näringslivet har mycket kraftigt understrukit detta behov. Det är väl inget tvivel om att Sveriges geografiska läge och hårda vinterklimat ofta medför svårigheter för sjöfarten. Om den svenska industrin framgångsrikt skall kunna hävda sig på exportmarknaden och kunna avsätta en stigande produktion krävs bl.a. en förlängning av skeppningssäsongen, vilket också är motiverat från samhällsekonomiska synpunkter. Huvudtanken i 1963 års trafikpolitiska beslut var inte enbart att varje trafikgren skulle bära sina egna kostnader, utan också att de olika trafikgrenarna på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt skulle komplettera varandra. När det gäller isbrytningen är den samhällsekonomiska lönsamheten så utomordentligt hög att optimeringstanken blir helt dominerande. Jag kan som exempel anföra ett utdrag ur tidningen Industria där det står bl.a. följande: »Man kan först se på importsidan och ta vår oljeförsörjning som illustration. På sjöfartsstyrelsen finns siffror som visar att två och en kvarts miljoner ton olja infördes till svenska östersjöhamnar med hjälp av isbrytare under tiden 15 januari till den 15 april 1966. För transport på järnväg av denna oljekvantitet skulle det ha behövts 112 700 tjugotonsvagnar, d.v.s. ca 1250 vagnar per dag under den berörda perioden. Merfrakten per ton olja vid järnvägstransport är ca 30 kronor. Det skulle alltså ha kostat 68 miljoner mer att få in den här oljekvantiteten om inte isbrytarhjälp funnits att tillgå.

Mot den bakgrunden måste det vara angeläget att isbrytarberedskapen förstärks. Men det är också angeläget att en förstärkning av isbrytarberedskapen kan ske utan att näringslivet i någon större = utsträckning <betungas. = Vi har från samhällsekonomisk synpunkt knappast råd att, så som föreslås, avgiftsbelägga isbrytningen, eftersom en avgiftsbeläggning torde innebära att transporterna styrs över till samhällsekonomiskt mer =: kostnadskrävande transportmedel.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

Herr talman! Även jag ber att få ta kammarens vid denna timme på dygnet litet dyrbara tid i anspråk för att säga något om ett motionspar som behandlats i samband med denna punkt i utskottets förevarande utlåtande, nämligen motionerna I:466 och II:436. I motionerna yrkas på en snabb utredning av kanaltrafiken på Göta kanals västgötadel. Vi motionärer anser nämligen att man i den tidigare utredningen, redovisad i SOU 1967:32 och 33, kanske inte har tagit så stor hänsyn till den kanaldelen som hade varit påkallad.

Samtliga dessa punkter gör enligt vår mening att hela frågan är värd större uppmärksamhet än man ägnat den från såväl utredningens som utskottets sida.

En kammarledamot som representerar kungl. järnvägsstyrelsen gjorde en exposé över järnvägstrafiken och sade att våra järnvägar är över 100 år gamla, och kanalerna är förvisso också gamla. Men därmed inte sagt att kanaltrafiken är något gammalmodigt. Jag kan därvidlag hänvisa till den utbyggnad av kanaltrafiken som skett på kontinenten. Det går inte heller att bedöma den trafikmässiga nyttan och trafikkapaciteten av ett transportmedel som är underdimensionerat och i dåligt skick och därför inte passar tidens krav. Man kan inte dra några slutsatser av den kapaciteten och det utnyttjandet och jämföra det med den nytta och kapacitet man skulle få vid en rationell utbyggnad. Utskottets utlåtanden i punkten 11 är enhälligt. Ingen har reserverat sig för den föreslagna utredningen. Utskottets motivering för att inte begära en ny utredning är att betänkandet alltjämt är föremål för remissbehandling. Men jag vill påpeka att om utskottet — vilket jag anser skulle ha varit befogat — hade velat ta del av de remissvar som har inkommit och är på gång, så hade detta mycket väl gått för sig. Då hade man fått ett mycket rikligt sakmaterial att ta ställning till, om man i utskottet hade varit intresserad av frågan. Ärendet skulle då ha kunnat behandlas något senare i vår, när ett fullständigt remissmaterial hade förelegat. Det hade hela frågan vunnit på. Låt mig bara ta upp ett enda spörsmål i detta sammanhang. Genom den undan för undan ökande trafiken på vägarna, vartill de aktualiserade järnvägsnedläggelserna bidrar, förstärks trycket ytterligare på vägarna. Det är sannerligen inte heller billigt att bygga vägar i dag. Jämför man den aktuella siffran för kostnaden för en utbyggnad av västgötalinjen av Göta kanal med kostnaden för att bygga en motorväg med hygglig standard finner man, att dessa i stort sett är jämförbara. Lägger man därtill det förhållandet att ett enda sådant fartyg, som enligt planerna skulle trafikera denna led, tar ungefär samma last som 50 rejäla långtradare kan befordra, förstår man vilken avlastning av vägnätet som kan åstadkommas genom sjötransport av detta slag. Vi skall dessutom i detta sammanhang inte förglömma olycksfallsrisken i den alltmer ökande trafiken på våra vägar. Kommunikationsministern som <tyvärr har »flugit iväg» från kammaren efter behandlingen av luftfartsverkets anslagsbehov var tidigare inne på vägfrågan, sedan någon klagat över att hans utredningsyrkande inte blivit tillstyrkt. Kommunikatiorsministern använde då uttrycket att man inte skall skapa nya utredningssäckar för att stoppa ned problemen i.

Vi är mera intresserade av att det kommer till stånd en utbyggnad än att det kommer till stånd en utredning. Kostnaden för utbyggnaden av den aktuella kanalleden har tidigare beräknats till 50 miljoner kronor. Beloppet skall givetvis ökas med hänsyn till den penningvärdeförsämring som =<:sedan dess skett. I dagens läge är 50 miljoner kronor i lokaliseringsmedel inte något stort belopp jämfört med vad man vill spendera för lokalisering på många andra håll. Att en sådan insats skulle vara av stort värde för den region som är aktuell i detta fall är helt säkert. Jag skall, herr talman, inte ytterligare förlänga denna debatt. Jag vill bara uttrycka en förhoppning att de i motionen framförda synpunkterna, som även i huvudsak återkommer i många och tungt vägande remissvar över utredningen, skall beaktas vid utformningen av en eventuell kommande proposition i denna fråga. Det har tidigare i vår inträffat att man i propositionen gått längre än vad som föreslagits i den föregående utredningen. Jag vill uttrycka den förhoppningen att det skall bli samma förhållande i denna fråga. Jag vill med dessa få ord, herr talman, yrka bifall till motionsparet I: 466 och II: 436.
Herr talman! Jag skulle i och för sig inte i egenskap av utskottets talesman ha haft någon anledning att begära ordet, om inte herr Westberg hade yrkat bifall till sin standardmotion om en ny isbrytare. Jag skall fatta mig mycket kort och säga, att herr Westberg kan läsa utskottets utlåtande på s. 24 och 25, vilket också kammarens ledamöter kan göra.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
Herr talman! Jag tillåter mig tolka detta uttalande av utskottets talesman herr Johansson i Norrköping såsom uttryck för en positiv inställning i sak till frågan. Jag vill endast ha detta antecknat till protokollet.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag personligen har ett visst intresse för denna sak, men jag kan ju inte svara för utskottet annat än vad gäller det som skrivits i utlåtandet.

Herr talman! De senaste årens utpräglade överströmning till utbildning för teoretiska yrken har gjort situationen något bekymmersam. Dels vet vi inte om utbildningsanstalterna kan klara den våldsamt ökade efterfrågan på utbildning och dels vet vi inte om arbetsmarknaden kan absorbera de utbildade ungdomarna. Det har därför framstått som angeläget att få till stånd en utredning rörande avvägningen och dimensioneringen av det postgymnasiala utbildningsfältet. Man kan tänka sig att denna dimensionering tar sikte antingen på samhällets resurser eller på arbetsmarknadens behov. Dessa problem är väsentliga och mycket svårlösta och för de ungdomar som står i begrepp att påbörja sin utbildning är det ytterst angeläget att de löses. Det är värdefullt att man i Ppropositionen förutskickar att utredning om dessa problem skall komma till stånd. Men i de motioner som jag närmast vill åberopa — och som reservationen A hänför sig till — har vi ansett att dessa problem är så betydelsefulla, att den utredning som förutskickats bör ha en parlamentarisk sammansättning. Departementschefen har inte tagit ställning till den frågan i propositionen. Utskottsmajoriteten har inte heller velat binda Kungl. Maj:t i fråga om parlamentarisk sammansättning av utredningen. I reservationen A har vi dock krävt att en sådan sammansättning skall komma till stånd. Herr talman! Jag ber att med detta
Herr talman! 1960 års riksdagsprogram för utbyggnaden av universitet och högskolor utgick från antagandet att antalet studerande vid dessa läroanstalter skulle vara minst 53 000 år 1970 mot 30000 vid tidpunkten för beslutet. Dessa siffror reviderades väsentligt av den s.k. P-gruppen inom dåvarande = ecklesiastikdepartementet, som presenterade sina prognosoch tendensberäkningar år 1962. Där uppskattade man antalet studerande i början av 1970-talet till 85 000 å 90 000. På grundval av dessa siffror fattade 1963 års riksdag ett nytt utbyggnadsbeslut, som utgick från drygt 80 000 studerande i början av 1970-talet. Vad man därmed hade gjort var att upphöja ett av prognosgruppens räkneexempel till ramtal — eller trolig utveckling. I samband med remissbehandlingen av utredningen U-63 år 1965 riktades en del kritik mot detta ramtal. Universitetskanslersämbetet menade att man i stället borde räkna med 91 000 studerande, och statistiska centralbyrån gjorde en prognos som slutade på 102 000 studerande vid denna tidpunkt. På regeringens förslag fastställde riksdagen ramtalet till 87000 studerande, vilket med hänsyn till resursläget angavs som en möjlig målsättning. I en partimotion från folkpartiet framhölls att den ram som regeringen förordade inte på ett tillfredsställande sätt skulle komma att svara mot en ökad efterfrågan på högre utbildning. Om man inte ville spärra den högre utbildningen — vilket folkpartiet ansåg vara en olycklig åtgärd — måste utbyggnaden for Ceras. Det framstår nu som alltmer osannolikt att det beslutade ramtalet skall kunna hållas. Detta framhölls också i universitetskanslersämbetets petita åren 1966 och 1967. Orsakerna är flerfaldiga. Tillströmningen har varit större än den förutsatta, och de åtgärder som enligt statsmakternas beslut skulle effektivisera utbildningen och minska studietiderna har ännu inte verkställts eller, i den mån så har skett, inte fått någon större effekt. De fasta studiegångarna skulle vara ägnade att effektivisera studierna. Vad gäller fördelningen av de studerande på skilda utbildningsvägar har utvecklingen blivit en annan än den avsedda. Särskilt kraftigt har studerandetillströmningen ökat till de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Samma sak gäller, om också inte i samma utsträckning, de humanistiska och juridiska fakulteterna. Studerandeantalet vid de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna har däremot i jämförelse med de nyss nämnda fakulteterna vuxit mycket långsammare och understiger snarast den förväntade utvecklingen. Införandet av fasta studiegångar har onekligen betydelse för utvecklingen av studerandeantalet. Om = studietiderna kan förkortas, innebär det självfallet att trycket på universiteten lättar. Å andra sidan är det självklart, att en så viktig omläggning av hela universitetsutbildningen inte kan ses bara från denna utgångspunkt. En reform av denna storlek får inte forceras fram enbart med hänsynstagande till aktuella problem. Det vore olyckligt, om dessa studiegångar gavs en mycket snäv inriktning och begränsades till ett relativt litet antal kombinationer. De senaste årens universitetspolitik präglas av statsmakternas ansträngningar att möta den snabbt växande tillströmningen utan införande av spärrar till de fria fakulteterna. Som vi många gånger tidigare har framhållit anser vi inom folkpartiet detta vara en riktig målsättning. Införande av en spärr är en skenlösning i ett läge där den gymnasiala, icke yrkesinriktade utbildningen expanderar och där de icke akade miska postgymnasiala utbildningsvägarna icke har tillräcklig kapacitet för att ge alla dessa studenter yrkesutbildning. Både för den enskilde och för samhället i dess helhet ligger ett betydande värde i det fria tillträdet för alla behöriga till en bred utbildningssektor på hög nivå av den typ som de fria fakulteterna representerar. Det är emellertid uppenbart att ett fasthållande vid denna politik kommer att medföra stora påfrestningar på samhällets resurser. En fortsatt reformpolitik måste grundas på en fast målsättning för universitetens uppgifter i morgondagens samhälle. De akuta utbildningsproblemen får inte förleda oss till kortsiktiga lösningar, som står i strid med dessa målsättningar. Det framstår mot denna bakgrund, som jag tecknat mycket schematiskt, såsom välbetänkt att den reformverksamhet och utbyggnad av universitetsväsendet som nu ligger framför oss, föregås av en parlamentarisk utredning, en utredning för hela det postgymnasiala utbildningsstadiet, där frågor av denna karaktär ges en bred belysning. Jag menar det vara klokt att i departementet överväga om inte denna utredning, som ju varit på tal där, bör bli parlamentarisk. Jag vill alltså yrka bifall till reservationen A vid punkten 2.

Herr talman! Motsättningen mellan utskottsmajoriteten och reservanterna förefaller mig att ha något av striden om det berömda papala skägget. Om man läser reservationen, får man lätt intrycket att det skulle vara fråga om en utredning sammansatt uteslutande av parlamentariker. Det är vad man vanligen menar med en parlamentarisk utredning. Enligt min mening vore detta inte möjligt i detta fall. Av vad jag förstår av inläggen avser emellertid inte reservanterna detta.

Skall vi tillgodose alla dessa krav inom ramen för en utredning blir det ett smärre folkmöte som skall samlas då och då. Alltså måste vi finna en form som gör det möjligt för alla dessa intressen att kopplas in i utredningsarbetet. Till dem som skall vara med i utredningen hör naturligtvis parlamentarikerna. Om jag tolkat reservationen rätt avser man emellertid inte en uteslutande parlamentariskt sammansatt utredning. Därför inser jag inte vad man strider om. Vi skall försöka hitta en form som kopplar in alla berörda och berättigade intressen i utredningsarbetet.

Herr talman! Jag skall säga några ord om en punkt, där det inte föreligger någon motion och långt mindre alltså någon reservation. Jag gör det utifrån allmänna och principiella synpunkter på just denna fråga. Magrare och knaprare punkt än nr 4 om de teologiska fakulteterna finns inte i statsutskottets utlåtande nr 41 om högre utbildning och forskning samt vuxenutbildning. Detta går tillbaka på behandlingen av dessa fakulteter i statsverkspropositionen, där deras öde ofta är att sättas på undantag och svältkost. När det i fjol hände någonting, berodde det på att riksdagen ingrep och röstade fram dåvarande docenten Hjalmar Sundén till en personlig professur i religionspsykologi vid universitetet i Uppsala. Dåvarande ecklesiastikministern var avvisande. Universitetskanslersämbetet har en något positivare syn, även om ämbetet också i år är mycket restriktivt under hänvisning till den pågående utredningen rörande omstrukturering av de teologiska fakulteterna och ombildning av dessa till religionsvetenskapliga fakulteter. Universitetskanslern säger, att han inte upprättat någon egentlig femårsplan för dessa fakulteter och inte heller tagit ställning till förslag om inrättande av ordinarie universitetslektorat. Universitetskanslersämbetet anser dock, att det för budgetåret 1968/69 kan vara erforderligt med en förstärkning av kursanslaget till de teologiska fakulteterna. Han förordar därutöver en viss förstärkning av biträdespersonalen och materielanslaget. Man torde alltså kunna säga, att det är fråga om mycket små anspråk. Av detta — i pengar räknat rör det sig om cirka 200 000 kronor — blev det emellertid ingenting i statsverkspropositionen. Föredraganden — det var en ny föredragande den här gången — räknade inte med andra förändringar än sådana som är av automatisk natur, d.v.s. ingenting annat än löneuppräkningar. Det bör utsägas, att så kan det väl knappast få fortsätta längre. De teologiska fakulteterna ingår i universitetsorganisationen, och de måste liksom de andra fakulteterna ha rätt till vidare-' utveckling. Det är de enda fakulteter, som i årets statsverksproposition inte fått någonting utöver den rena löneuppräkningen. Jag anser, att det inte kan få vara gångbart att alitför länge till hänvisa till att frågan om deras ombildning är under utredning. I så fall måste den där utredningen snabbt föras till ett slut, så att man kan ta upp en meningsfylld diskussion om hur man skall behandla dessa fakulteter. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är riktigt just nu, efter det att antalet studerande tidigare har stigit. Men med det läge, som vi för närvarande tyvärr har på arbetsmarknaden, kan vi säkert räkna med en ökad tillströmning i fortsättningen. Ingen kan förneka, att vi behöver studerande vid de teologiska fakulteterna. Jag tänker inte bara på prästbristen utan ännu mer på lärarbristen i ämnet kristendomskunskap. Just nu går det att resonera som statsrådet gör, men på lång sikt tror jag inte, att statsrådets resonemang håller.

Herr talman! Nu måste man emellertid, herr Arvidson, när man resonerar om fakulteternas ställning i fortsättningen ha klart för sig, att man måste skilja mellan å ena sidan den ämnesteoretiska och den vetenskapliga utbildningen och å den andra den praktiska utbildningen när det gäller utbildningen till präst, för att nu ta det.

Förhoppningen är väl att den ämnesteoretiska utbildningen vid fakulteterna i större utsträckning än vad som nu är fallet skall benyttas även av dem som ämnar bli präster i de fria samfunden. Det finns många där, som redan nu får sin teoretiska utbildning vid fakulteterna, men det är tyvärr långt ifrån alla, och det är dock — med all respekt för de teologiska instituten — den bästa ämnesteoretiska utbildningen. Vi måste hålla detta i minnet, när vi resonerar om dessa saker, herr Arvidson.

Herr talman! Jag vill bara säga några få ord med anledning av min blanka reservation på denna punkt. Det förhåller sig ju så att vi sedan några år tillbaka har en propedeutisk kurs i juridik vid Göteborgs universitet, och den omfattar en studietermin. Till denna utbildning är knuten en kurs i företagsekonomi. Nu har man under lång tid från studenthåll framfört önskemål om att denna utbildning skulle förlängas med en termin, så att de som bor i Göteborg och dess närhet skulle kunna fullgöra ett helt studieår vid universitetet. Det skulle innebära att man minskade efterfrågan på studentbostäder i de övriga universitetsstäderna t.ex. Utöver den propedeutiska kursen och kursen i företagsekonomi skulle då tillkomma ämnena rättshistoria och nationalekonomi. Det intressanta är nu att universitetskanslersämbetet har framhållit att en ettårig, sammanhållen utbildning vore att föredra mot bakgrund av de studieavbrott som vanligen äger rum under det första året inom den juridiska utbildningen. Med hänsyn till det ökade antalet studerande vid de juridiska fakulteterna har universitetskanslersämbetet förordat också en viss decentralisering av utbildningen; undervisningen borde anordnas, menar man, som försöksverksamhet, organisatoriskt knuten till juridiska fakulteten i Lund, och rektorsämbetet där har också stött detta förslag. Det gäller en summa på 60 000 kronor, så det är ju inte något stort belopp det är fråga om. Det är för mig som tidigare har framställt en interpellation i denna fråga, litet svårt att förstå, att man inte från departementets sida kan tänka sig en sådan lösning. Jag vill uttrycka den förhoppningen, att det skall kunna bli en lösning i framtiden snart efter dessa riktlinjer.
Herr talman! De teologiska och juridiska fakulteterna låg varandra mycket nära och hade mycket med varandra att göra vid universitetens uppkomst en gång i tiden, så att jag går lätt över från den ena fakulteten till den andra.

Jag vill därför säga ett par ord utöver vad herr Källstad har sagt. För övrigt instämmer jag i hans anförande. Till vad utskottet säger måste man lägga, att universitetskanslersämbetet i februari 1966 uppdrog åt en särskild utredningsman att utreda vissa frågor rörande den juridiska utbildningsorganisationens utbyggnad. Uppdraget skulle alltså avse att undersöka möjligheterna för en sådan utbyggnad. Enligt önskemål från rättsoch samhällsvetenskapliga fakultetsberedningen kom denna utredning att ta som sin första uppgift att undersöka vissa frågor rörande beräkningen av de juridiska fakulteternas kursanslag och annat som jag inte skall gå in på. Det blev en utredning på några sidor om dessa ting — det är faktiskt inte mycket — och den överlämnades till universitetskanslersämbetet i februari 1967. Det tog ett helt år att få ihop detta lilla aktstycke. Det skulle ha kunnat gå på några veckor. Därefter har utredningsmannen av någon anledning — jag vet inte vilken — totalt slocknat och inte hörts av vidare. Den avgörande frågan, nämligen spörsmålet om en eventuell decentralisering av viss juridisk utbildning till andra orter än Uppsala, Lund och Stockholm, där det finns juridiska fakulteter, har icke berörts ännu. Den skulle beröras efter vad jag kan förstå av direktiven, till vilka jag för övrigt har försökt få tilläggsdirektiv, men det vann jag inte gehör för. Min mening är, att detta förhållande icke får verka hämmande på t.ex. den i de motioner vi nu behandlar föreslagna tvåterminsutbildningen för juris kandidater i Göteborg, för vars berättigande herr Källstad anfört enligt min mening talande skäl. Det är alltså regeringen som bromsar.

Herr talman! Frågan i motionen är ju den som herr Källstad tog upp, nämligen om man skall utöka den juridiska utbildningen i Göteborg från en termin till ett år. Som herr Källstad själv påpekade har vi i utbildningsdepartementet i ett interpellationssvar sagt ifrån att vi inte anser att problemet skall lösas på detta sätt. Det vore att så att säga börja nysta i en trådända i stället för att ta upp frågan i hela dess vidd. Under de senaste åren har tillströmningen till de juridiska fakulteterna ökat mycket starkt, medan den ju tidigare låg ganska stilla.

Den fråga som herr Nordstrandh nu berörde och som legat under utredning inom kanslersämbetet kommer med all säkerhet att automatiskt flyttas över till den stora utredningen. rerna, dels i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om skyndsam utredning genom universitetskanslersämbetets försorg om inrättande snarast möjligt av professurer i geriatrik även i Lund och Umeå, samt dels i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om skyndsam utredning genom universitetskanslersämbetets försorg om ett sammanförande av de geriatriska forskningsinsatserna i en forskningsenhet på riksplanet, b) besluta placera dessa två professurer i geriatrik vid lärosätena i Stockholm och Göteborg,

Herr talman! Vi har nu att behandla en fråga som varit föremål för långa och intensiva debatter under tidigare år, nämligen inrättandet av flera professurer i geriatrik. Frågan återkommer, ty det är många som anser, att den nuvarande situationen är otillfredsställande och att det behövs flera professorer som bedriver forskning i detta ämne. Alla är vi överens om att våra åldringar skall ha bästa möjliga vård och tillsyn, men vi vet också att möjligheterna att göra effektiva insatser är begränsade, därför att vi har otillräcklig kännedom om olika aspekter på åldrandet. Vi anstränger oss för att göra åldringarnas tillvaro så god som möjligt, och inte minst i landstingen arbetas härför, men man känner starkt bristen på vetande om vad som är det bästa för åldringarna. I den utredning, som verkställdes innan propositionen framlades med förslag om att en professur i geriatrik skulle inrättas, framhölls, att det fanns starka skäl för att forskningen skulle bedrivas inom olika grenar av geriatriken. Det erinrades om behovet av förbättring av stödet till forskning inom den neuropsykiska, den klinisk-fysiologiska och den klinisk-metaboliska geriatriken. Vart och ett av dessa ämnesområden är stort och det måste betraktas som omöjligt, att endast en professur kan täcka hela det geriatriska forskningsområdet.

Det är alltså en samhällsangelägenhet av stor vikt som vi nu behandlar. Vi hävdar att om vi skall få effektiva medel i arbetet att skapa bättre förhållanden inom åldringsvården och åldringssjukvården måste vi ha ökade resurser för forskning i geriatrik. Det kan visserligen sägas att man kan bedriva forskning på detta område inom den allmänmedicinska forskningens ram, men inrättande av egna professurer måste ge bättre möjligheter till en intensifierad geriatrisk forskning. de av ytterligare två professurer i geriatrik från och med budgetåret 1969/ 70 samt att dessa professurer placeras vid lärosätena i Stockholm och Göteborg. Dessutom föreslår vi att en skyndsam utredning göres genom universitetskanslersämbetets försorg rörande ämnesinriktningen för professurerna.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 Jag har gjort det med anledning av motionen II: 147 som gäller inrättande av en personlig forskartjänst för prosektor Sven Olof Brattgård i Göteborg. Betydelsen av att ha en forskning grundad på planeringen av samhällets åtgärder för de handikappade och för åldringar kan inte överskattas.

Förutom tidigare, väsentliga engagemang inom handikappverksamheten har en avdelning för handikappforskning startats vid Göteborgs universitet, sedan de medicinska och tekniska forskningsråden genom anslag möjliggjort för prosektor Brattgård att under en treårsperiod helt ägna sig åt arbetet inom handikappområdet. Det är angeläget att vi här i landet slår vakt om de personer som genom sin skicklighet redan har utfört ett utomordentligt gagnerikt arbete inom handikappsektorn och att vi underlättar möjligheterna till forskning på detta stora och svåra forskningsområde. Nu har det inte gått att i utskottet vinna gehör för förslaget att inrätta denna personliga forskningstjänst åt prosektor Brattgård, men jag hoppas ändå att vi framdeles kan räkna med stöd, så att han kan bedriva sin för handikappade och för samhället i dess helhet så värdefulla verksamhet.

Herr talman! Beträffande önskemålet om inrättande av nya professurer i ämnet geriatrik vill jag helt instämma i vad herr Mattsson här anfört, och jag skall nu inte yttra många ord ytterligare i den frågan. Jag vill bara tillägga att den kommitté, som universitetskanslersämbetet tillsatte för att pröva den frågan, uttalade att förutsättningar i princip ansågs föreligga för att inrätta professurer vid samtliga medicinska lärosäten i ämnet geriatrik. Det måste anses vara mycket tungt vägande synpunkter som därvid har anförts.

Vi föreslår vidare att de lärosäten som nu i första hand bör komma i fråga för ytterligare två professurer är karolinska institutet här i Stockholm och universitet i Göteborg men att man så småningom också bör kunna få professurer i detta ämne i Lund och i Umeå. Jag ber följaktligen att få instämma i vad herr Mattsson anfört och vill yrka bifall till den vid punkten 7 fogade reservationen C 1. Jag skulle emellertid, herr talman, också vilja säga något om en annan fråga som hör till förevarande punkt men som det, såvitt jag vet, har ordats mycket litet om i denna kammare. Det gäller det yrkande som framställes i ett motionspar om utredning rörande behovet av psykoterapeutisk utbildning. Bakgrunden härtill är hela frågan om den psykiska folkhälsan och det ansvar, som samhället bör ta för vården av de psykiskt störda samt för den psykiska hälsovården, som inriktar sig på de psykiskt handikappade eller sjuka människorna. Det har t.ex. uppgivits att en femtedel av förtidspensionärerna har psykiska handikapp och att 50 procent av patienterna på våra kroppssjukhus har psykiska insufficienser i botten på sin diagnos. Det skulle alltså behövas en effektiv insats från samhället för de psykiskt störda och sjuka människorna. Ämnet psykoterapi bör komma i blickfältet på ett helt annat sätt än vad som hittills varit fallet. En psykoterapeutisk grundutbildning behövs för många olika vårdkategorier. Att psykiatriker, alltså läkare, har behov av en god psykoterapeutisk utbildning är självklart, men samma förhållande gäller också för en psykolog, som arbetar med människovårdande uppgifter, för sjuksköterskor, socialarbetare, präster, pastorer och annan vårdpersonal som faktiskt har mycket stort behov av psykoterapeutiska insikter. Det märkliga är att staten inte tillhandahåller någon ordnad utbildning i psykoterapi och inte heller tycks planera någon sådan. I varje fall kan detta inte sägas med säkerhet. De av dåvarande medicinalstyrelsen och universitetskanslersämbetet tillkallade sakkunniga för utredning av läkarnas grundoch vidareutbildning har i ett nyligen avgivet betänkande såvitt jag förstår inte föreslagit någon särskild utbildning för blivande psykoterapeuter.

Det förekommer nu viss utbildning på detta område genom privata initia tiv. Jag avser härvidlag verksamheten vid Ericastiftelsens läkepedagogiska institut och vid S:t Lucasstiftelsens institut. Sådan utbildning förekommer också i någon mån inom den psykiska barnaoch ungdomsvården och inom mentalsjukvården. Det kan dock tillfogas att det i praktiken visat sig att människor med skiftande grundutbildning kan bli goda terapeuter och att därför terapiutbildningen borde stå öppen för psykologer, läkare och socialarbetare — jag tänker inte minst på dem som arbetar inom fångvården och bland alkoholskadade. Denna utbildning bör bedrivas vid institutioner där dessa grupper arbetar sida vid sida. Jag kan nämna att det vid Göteborgs universitet faktiskt finns ett embryo till psykoterapeututbildning och praktik och dessutom vid och i samarbete med psykotekniska institutet i Karlstad. Jag vet inte i vad mån detta är känt, men här finns alltså begynnelsen till en viktig utbildningsform i vårt samhälle. Utbildningen på området vid Göteborgs universitet bedrivs i förbindelse med undervisningsplanen för personlighetsdiagnostik. Den undervisning för två betyg som bedrevs under 1966 och 1967 är numera tyvärr indragen; däremot har man tagit upp undervisning på trebetygsnivå och undervisning för licentiander. Antalet föreläsningstimmar per år är cirka 40 och antalet timmar för seminarieövningar likaså 40. En i USA specialutbildad forskare, doktor E. Anker Nilsen, som sköter undervisningen, har utarbetat ett ramförslag för utbildning av psykoterapeuter i två avdelningar — en grundkurs och en fortbildningskurs för specialister. Denna plan är ännu inte godkänd men kan givetvis tjäna som mönster för terapiutbildningen. Planen har i det väsentliga utarbetats i samråd med doktor Leif J. Braaten vid Oslo universitet. Vad praktiken beträffar vill jag framhålla att läroterapi vid universitetet i Göteborg bedrivs både som individualterapi och som gruppterapi. I samråd med Skandinaviska hälsovårdsskolan och professor Lambert skall ett forskningsprojekt avseende »Det terapeutiska samhället» läggas upp. Vid psykotekniska institutet i Karlstad förekommer också kurser för socialarbetare, fångvårdspersonal, personal vid Dennicketorp alkoholistvårdhem, sjukvårdspersonal och övervakare. Det är en mycket intressant utbildningslinje, men det hela har alltså ännu inte ordnats i den form som vore önskvärd. Enligt min mening rör det sig här om en viktig ansats.

Jag anser, herr talman, att detta är en ytterst väsentlig fråga när vi skall söka nå en god lösning av det problemkomplex som nu är aktuellt, nämligen den psykiska hälsovården i vårt land. Jag uttrycker önskemålet att denna fråga blir föremål för verkligt övervägande inom departementet.

Herr talman! Under förevarande punkt i utskottsutlåtandet behandlas ett flertal motioner, som främst syftar till förändringar beträffande vissa tjänster och där behovet av en förstärkning av forskningens och undervisningens resurser poängteras.

Vi har fått en kraftig utbyggnad av våra sjukhus. Det är självklart att vi kan vara stolta över denna utbyggnad, men för att dessa nya sjukhus skall kunna fungera krävs det att även deras inre funktioner kan byggas ut.

Jag tror det är farligt i nuvarande situation att låta ämbetseller tjänstemän, som icke sysslar med den praktiska sjukvården i vårt land, bestämma den framtida utformningen. Vi kan nämligen förorsaka samhället oerhörda skador genom att vi går fram för sakta. När vi på 1940-talet diskuterade frågan om vattenvård och när jag ville försöka bevara våra grustäkter sades att det inte förelåg någon risk på dessa områden. På grund av att vi inte då begrep, vilken betydelsefull tillgång det är för ett land att ha rent och gott vatten, utgör nu vårt vatten en av de största hälsoriskerna, genom att vi inte kunnat bygga ut forskningen på det området. Nu kommer det att kosta inte någon miljon utan miljarder att rätta till de misstag som begicks på 1940 talet. Jag vill också erinra om vad som skedde 1950. Då förorsakades landet oerhörda besvärligheter och förluster genom att inte våga handla. Nu befinner vi oss i den situationen att vi på olika områden måste bygga ut vår sjukvård. Vi måste ge utrymme för en forskning som kan eliminera de stora kostnader vi nu har inom sjukvårdsområdet samt bota eller hjälpa sjuka människor. Tack vare att vi kunnat bygga ut tbeforskningen och vården av tbe-sjuka har vi i dag den sjukdomen under kontroll. När det gäller polio tjänar vi troligen ungefär 12000 årsdagsverken genom att åt den forskningen har getts företräde. Sådana exempel kan ges från område efter område. Inom ett kultursamhälle som vårt måste vi försöka ägna sjukvården och kampen mot sjukdomar en mycket aktivare insats än vi hittills kunnat göra. Det är med denna målsättning som jag tagit upp olika frågor. I år har jag försökt vinna förståelse för behovet av en professur i barnkirurgi. Man kan ställa frågan: Är det så oerhört viktigt att nu försöka aktualisera barnkirurgin i vårt land? — Det kan ju hända att denna utveckling och utbyggnad kan innebära att vi varje år kan rädda något hundratal barn från att tvingas ligga på sjukhus eller på ett vårdhem från födelsen till dess de dör! Om vi besöker ett sjukhem för utvecklingsstörda skall vi känna det som en oerhörd anklagelse att vi tvingat dessa människor att från födelsen leva på ett sjukhem och förvaras där hela sitt liv. När vi besöker sådana hem brukar vi bli förskräckta över den s.k. vattenskallen. Den som drabbats därav får i regel inte sin intelligens förstörd vid födseln men tvingas av olyckliga omständigheter att tillbringa hela sitt liv i en säng. Vi vet att man numera med tekniska hjälpmedel och genom operation kan förhindra denna sjukdom. Så blir fallet på område efter område.

Det ledsamma är att vi tycks vara mindre angelägna att förebygga sjukdomar hos de unga än att förvara dem som drabbas. Det kan invändas att vetenskap och forskning är statens sak, medan förvaring på sjukhem åligger landstingen. Dessa har också byggt ut vårdmöjligheterna i olika avseenden till stora kostnader. Ändå innebär det en oerhörd anklagelse att veta att många barn ligger på sjukhus men aldrig skulle ha behövt det, om de i tid hade fått den vård som kan ges i nuvarande situation. Jag medger att man inte kan klara alla fall, men om vi kunde hjälpa 25— 50 procent skulle redan detta betyda en hel del. Som det nu är tillkommer exempelvis cirka 147 nya fall av vattenskalle per år och de flesta av dem kan vi bota. Jag har i min bänk fotografiska bilder av olika sjukdomar som man nu kan behandla med kirurgiska ingrepp. De visar att vi verkligen måste göra en insats för att angripa sjukdomar, som vi har försummat därför att de stackars barnen redan vid födelsen fått stämpeln: De skall förvaras, de skall inte botas. Vi har ingen professur i barnkirurgi i Sverige. Inte heller finns det någon i Norge eller i Danmark, endast en i Finland. Ändå har vi på detta område duktiga forskare och operatörer, som skulle kunna utveckla denna gren av uppgiften att förebygga och bota. Det är självklart att man skulle ha lust att gå igenom hela ämnet, men i min motion, vilken har nr 4 i denna kammare, har jag försökt att ge en bild av det läge som råder inom barnkirurgin. Jag hade väntat att utskottet skulle tillmötesgå min begäran. Nu vet jag inte riktigt hur man skall tolka utskottets skrivning. Utskottet skriver bl.a.: »Vad angår behovet av en professur i ämnet får utskottet påpeka att förslag härom inte framförts av universitetskanslersämbetet för nästa budgetår. Utskottet anser sig i detta läge inte böra tillstyrka motionen II: 4.» Får jag tolka denna skrivning såsom en beställning till våra ärade departement att framlägga förslag till en professur nästa år? Jag är medveten om att det finns en laboratur på karolinska instiutet, men för att ge en förebyggande verkan är det inte tillräckligt med den professur i barnkirurgi vi eventuellt skulle få i Uppsala — låt vara att den blivande innehavaren tillhör de främsta vetenskapsmännen och kanske är den allra främste i sitt slag här i landet. Vi måste även på andra undervisningssjukhus inrätta nya tjänster för att komma till rätta med förhållandena. Herr talman! Jag är medveten om att det är lönlöst att ställa ett yrkande om bifall till motionen, men om jag får tolka utskottets skrivning såsom en anmodan till departementet att framlägga förslag till nästa års riksdag, så får jag väl nöja mig med detta i sammanhanget. Jag vill emellertid även säga beträffande andra tjänster som övriga motionärer har hemställt om, att dessa är nödvändiga inom sjukvården. Lägger man ekonomiska synpunkter på frågan finner man att det måste bli billigare att ha en effektiv sjukvård än att fortsätta på det sätt som vi nu gör.

Så skulle man kunna fortsätta på område efter område. Jag skall dock inte ta upp några speciella sådana här, men jag förutsätter att statsrådet kommer att förstå att en utbyggnad av våra sjukhus även kräver en inre utbyggnad på forskarsidan och undervisningssidan. Det är givet att även ett annat departe ment måste medverka och se till att vi får underläkare i den utsträckning som är nödvändig, men det blir en annan sak.

Herr talman! Jag har i en motion anhållit om utredning om möjligheterna att skapa en kortare medicinsk akademisk utbildning med sjuksköterskeutbildningen eller annan jämförlig sjukvårdsutbildning som grund för att på det sättet få fram människor, som skulle kunna fylla läkaruppgifter. Jag har kallat dem läkarterapeuter. Utskottet har avstyrkt motionen, vilket är det vanligaste i den binge av motioner som kommer upp under detta utskottsutlåtande, men motiveringarna för avstyrkandet tyder på att utskottet egentligen inte fattat vad saken gäller. Utskottet säger att det inte är övertygat om att man genom den utbildning som jag föreslagit skulle kunna lösa bristen på läkare i vårt land. Utskottet menar uppenbarligen att om vi om några år får fram de läkare som skisserats i vår utbildningsplan, d. v. s. 900 nyexaminerade varje år, skulle vi därigenom få så många som framtiden behöver. Detta skulle kanske vara riktigt om man förutsätter att läkarna i framtiden inte skall ha andra uppgifter än dem som de i dag fyller. Man måste även förutsätta att det skall finnas gott om andra utbildade grupper, som skall ta hand om de delar av vården som i dag blir försummade. Man räknar för all del inte med läkarterapeuter utan med andra grupper. Det ligger emellertid i detta förslag inte bara en avsikt att något utöka läkarkåren. I förslaget ligger också att man skall få en speciell läkarkår, anpassad efter ett behov som i dag inte kan fyllas av läkaren. Detta är ett behov som alltmer pockar på uppmärksamhet. I dag kan en patient vid ett besök på ett sjukhus inte få mer än 2-—3 minuter hos läkaren. Detta framgår av en undersökning som gjorts på ett av våra stora sjukhus här i Stockholm. Denna undersökning har gjorts för en grupp som jag väl känner till, nämligen de sockersjuka. Vi har fått fram att det blir 2 minuter per patient vid den kontakt som man söker uppnå med läkaren på sjukhuset. Detta beror inte på att läkarna är särskilt vrånga. De hinner helt enkelt inte med mera. Jag tror emellertid att det beror på en tradition; läkaren skall endast ägna sig åt sådana saker som tar hans höga kvalifikationer i anspråk, d. v. s. just det arbete som ingen annan kan göra. I övrigt skall han inte spilla någon tid på patienten. Om läkaren skall få fram en riktig sjukdomsbild som ger god grund för behandling, räcker det inte med att han tar blodprov, urinprov, genomlyser med röntgen, tittar på hudutslag o. s. v. Han måste faktiskt även skaffa sig andra kunskaper. Läkaren måste lära känna patienten, hans reaktion i olika situationer. Kanske kan han få veta vad patienten tänker om sig själv och vad han tänker om sin omgivning. Detta har man alltmer klart för sig. Det går inte att bota så värst många sjukdomar om läkaren inte vet mer om patienten än det han i dag får veta. För att få dessa uppgifter räcker det inte med 2—3 minuter. även om vi skulle fördubbla läkarkåren, så att läkaren fick 4—6 minuter till förfogande, räcker det ändå inte. Så länge kårens medlemmar anser att de endast skall realisera de förväntningar som deras långa utbildning ger allmänheten rätt att ställa på dem, så länge de helt ägnar sig åt de mycket kvalificerade medicinska iakttagelser, som de har till uppgift att göra, kommer läkaren helt enkelt inte att fungera med någon ytterligare kontakt med patienten. En sådan kontakt skulle människor i dag vilja ha med läkaren. Ingen underkänner läkarens vetande, ingen misstror hans goda vil ja, men det fattas väl något när patienten oftast får gå från läkaren vimmelkantig över det besked han fått och utan att egentligen ha fått något tillfälle att framställa en enda fråga. Då kan man säga: Ja, men allt detta skall ju sjuksköterskorna göra. Det är just dessa som min motion vill göra om till något slags läkare. Den svenska sjuksköterskeutbildningen är mycket gedigen, och utskottet säger också i sitt utlåtande — det hinner det med på de få raderna — att sjuksköterskorna är ungefär att jämföra med de läkare som finns i Sovjet och i andra öststater. Ja, jag tror detta. Därför är jag övertygad om att om de fick tre—fyra års akademisk utbildning skulle de med sin utomordentliga erfarenhet kunna bli läkare, som vi skulle få god användning för just i behandlingen av och kontakten med patienterna. De kanske inte heller skulle försvinna för forskning och administrativa uppgifter, som många av de högt vetenskapligt utbildade läkarna gör. Varför har då motionen avstyrkts? Ja, det kan finnas många motiv härför. Det kanske beror på rutinen i ett utskott, vilken jag väl känner till, och ambitionen att avstyrka alla motioner. Men det kan också vara så, att man varit rädd för att om detta spörsmål utreds man därmed har sagt att man accepterar sämre läkarutbildning — man skulle rasera den utomordentligt fina utbildning som svenska läkare får. Det kan också finnas läkare som i tanklös skråanda känner sig hotade av en grupp som de kanske skulle kunna kalla epaläkare. Motståndet kan emellertid också bero på brist på förutseende när man bedömer vad som behövs i en framtid. Inte minst på den psykiska hälsovårdens område saknas i dag — det har ofta påtalats i denna kammare och i många motioner — människor som har tid med patienterna. Psykiatriskt och psykologiskt skolade människor med en själv ständighet som en sjuksköterska i dag inte har, även om hon har stora kunskaper, behövs för ett utbyggt nät av mottagningar inom hela samhällslivet. Det har här i riksdagen ofta väckts motioner vari krävts hälsokontroll för hela befolkningen och ibland hälsokontroll som inriktat sig på särskilda ålderseller yrkesgrupper, och vi har ständigt avslagit dem med hänvisning till att det inte finns möjlighet att ställa läkare till förfogande härför — de behövs för andra uppgifter, där de är oundgängligen nödvändiga. Sannolikt skulle det finnas behov av vad jag har kallat läkarterapeuter för många av dessa uppgifter, utan att uppgifterna fördenskull blev vanskötta eller bedömda med mindre säkerhet. Jag har läst en mycket initierad artikel i Sjukskötersketidningen, skriven av Sjuksköterskeförbundets ordförande, om den sovjetiska sjukvården. Där står bl.a. att vid alla sjukhus i Sovjet finns på varje avdelning en chefsläkare och en biträdande läkare. Läkartätheten är hög i Sovjet — 29,9 läkare på 10 000 invånare. Motsvarande siffra i Sverige är 10,7. Läkaren är heltidsanställd som övrig personal, d. v. s. han gör inte bara sporadiska besök på avdelningarna. Han tillbringar mycken tid vid sjuksängen och utför arbetsuppgifter som i andra länder utförs av sjuksköterskor. Dessa uppgifter visar att en läkare kan behöva vistas på avdelningarna på heltid.

Det finns naturligtvis de som svarar att då minskar vi bara gruppen sjuksköterskor och vi får färre sjukskö terskor och sämre läkare. Ja, det är en tanke som kanske ögonblickligen inställer sig. Men jag tror att de skäl som utskottet i dag anför när man avvisar motionen inte håller i framtiden. Jag tror att vi i framtiden får lov att räkna med fler yrken — vi har redan slagit in på den vägen — inom sjukvården, om vi skall kunna tillfredsställa behovet. Jag tror sålunda att det kommer att finnas plats även för en läkarutbildad grupp, som har kortare utbildningstid och en längre praktisk erfarenhet som grund för sin utbildning. Jag tror också att i framtiden väldigt många av dem som har studentexamen eller motsvarande kunskaper inte kommer att få plats på de traditionella akademiska utbildningsområdena och med glädje skulle söka sig till sjukvården och vårdområdena, där vi kommer att ha en konstant personalbrist under mycket lång tid framöver. De skulle kanske söka sig till dessa områden med så mycket större intresse, om de visste att de hade möjligheter att avancera. Framtidens yrkesutbildning på alla områden måste väl ändå utgå från principen, att man skall kunna börja i botten och genom påbyggnadsutbildning nå upp till toppen. Jag tror att det är modellen, även om det i dag verkar utopiskt och kanske löjligt för en del som är alltför bundna vid traditionella tänkesätt. Utskottet framhåller, att man i dag i Sovjet är på väg ifrån utbildningen av denna typ av läkare, När utskottet därav drar slutsatsen, att man i Sovjet har förkastat det systemet, tror jag att utskottet dragit en alltför snabb slutsats. Det är naturligt att man i ett land som Sovjet, som ökar möjligheterna till universitetsutbildning, försöker få fler läkare med en längre utbildning. Jag tror inte att det betyder att man anser, att man inte behöver den typ av läkare som man i dag har och som gör det möjligt för patienterna att lättare träffa sin läkare än vad fallet är i Sverige, där vi har så utomordentligt fina läkare och så utomordentligt goda sjuksköterskor. Jag skall inte ställa något yrkande; jag är inte så dum att jag tror att det skulle ha någon verkan. Men jag tror att vi kommer igen till dessa frågeställningar, och jag tror att det är klokt att inte vara alltför kategorisk i sin bedömning av vad svensk sjukvård kommer att behöva i framtiden.

Herr talman! Jag skall under någon minut ägna mig åt den föga populära sysselsättningen att säga några ord om en avstyrkt motion. Blenda Ljungberg och jag har väckt en motion om inrättande av en klinisk lärartjänst, tillika biträdande överläkare vid den rättspsykiatriska kliniken i Stockholm. Sedan motionen väcktes har jag erfarit, att man nu tänkt sig att dubblera den biträdande överläkartjänsten. Jag vill gärna säga, herr talman, att det är glädjande att åtminstone någonting händer. Det är positivt att det blir en avlastning av arbetsbördan. Jag tror inte att jag tar för starka ord i min mun om jag säger att förhållandena vid kliniken under alltför lång tid varit oefterrättliga både ur medicinsk och rättslig synpunkt. De långa väntetiderna mellan rättens beslut och till dess en sådan här rättspsykiatrisk undersökning kunnat verkställas har inneburit en betydande psykisk belastning, som ofta medfört depressiva hysteriska reaktioner med risk för självmordsförsök. Det kan inte vara acceptabelt att de i lag stadgade väntetiderna överskrids fyra å fem gånger. Jag tycker, herr talman, att man måste beklaga att situationen har blivit i det närmaste katastrofal innan någon hjälp har kommit. I motionen hade vi, som jag sade, yrkat på inrättande av en klinisk lärartjänst, tillika biträdande överläkare. Vi har gjort det därför att det var det yr kande som medicinska fakulteten i Stockholm hade framställt. Motivet för yrkandet var förutom att förkorta tiden för dessa undersökningar också att främja tillgången på akademiska rekryteringstjänster inför den förestående utbyggnaden av de rättspsykiatriska klinikerna. Som kammarens ledamöter minns beslöt vi för ett par veckor sedan att en utbyggnad skulle ske av denna klinikorganisation i Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm och Umeå. Det säger sig självt att om inte det beslutet skall bli bara tomma ord måste man också se till att man får rättspsykiatrer som kan klara det praktiska arbetet. Det alternativ man nu har fått — det är ett provisorium — ställer sig dyrare, och det är sämre genom att det utesluter undervisning och forskning. Jag tar emellertid fasta på att det är ett provisorium, och jag skulle önska att statsrådet Moberg, som är i kammaren, ville säga något om huruvida han för sin del tvcker att det är riktigt att man snarast ser till att en klinisk lärartjänst inrättas vid rättspsykiatriska kliniken i Stockholm — jag tror det är en angelägen åtgärd.

Herr talman! I årets utlåtande från statsutskottet om den högre utbildningen och forskningen behandlas förslag om utbyggnad av forskningen i näringslära. Med anledning av den njugghet som regeringen visat har en fyrpartimotion — II: 666 och I1:596 — lagts fram. Eftersom det är fråga om en ny disciplin finner jag mig nödsakad att ta kammarens tid i anspråk några få minuter. En uppbyggnad av forskning och undervisning i näringslära och kostfrågor har länge varit aktuell. Redan 1963 avlämnades en utredning om utökad näringsforskning. Däri framlades förslag om en professur i näringslära vid karolinska institutet i Stockholm och en vid medicinska fakulteten i Uppsala. Förslaget har senare överarbetats av nuvarande =: generaldirektören = Bror Rexed. Denne föreslog då att professuren i Uppsala skulle specialiseras på u-ländernas näringsproblem och fullfölja det forskningsarbete som för några år sedan inleddes i samarbete mellan SIDA och fakulteten. Samtidigt skulle den viktiga forskningen om våra egna näringsfrågor förläggas till karolinska institutet i Stockholm, och här skulle också den nödvändiga utbildningen meddelas, allt enligt herr Rexed. Statsrådet nappade på förslaget om forskning om u-landsproblemen i Uppsala, vilket är gott och väl, men i Stockholm blir det endast utbildning, och den kommer att meddelas av en universitetslektor med tillgång till assistenttimmar. Jag skall, herr talman, inte göra någon bedömning av den prioritering som här skett. Jag vill bara konstatera att den utbildning som kommer att ske i svensk näringslära inte har någon forskningsprofessur att repliera på. Man kan inte frigöra sig från tanken att karolinska institutet i denna disciplin blir att betrakta som en universitetsfilial, men en filial utan moderuniversitet. Det mest oroande är att bemyndigandet om uppsalaprofessuren gäller först från 1970, då SIDA:s engagemang upphör. Detta skulle innebära att övervägandena inom departementet medför att karolinaprofessuren inte skulle komma i fråga inom överskådlig tid. Vi får hoppas att så inte är fallet utan att frågan kan aktualiseras redan nästa år. Jag ser med tillfredsställelse att utskottet understryker att man räknar med en fortsatt utveckling vid andra lärosäten. Rexeds utredning har remissbehandlats, och alla — jag säger alla — remissinstanser har ställt sig positiva eller lämnat förslaget utan erinran. Universitetskanslersämbetet hade föreslagit att professuren i Göteborg skulle inrättas 1968, i Stockholm 1969 och i Upp sala 1970. Den stränga Strängska återhållsamheten har observerats även i fackpressen.

Här behövs sannerligen forskning, utbildning och konsumentupplysning. Det är omvittnat att kosten spelar en ofantlig roll i den förebyggande hälsovården. Det finns många outredda problem om sambandet mellan näring och olika sjukdomar, ofta svåra sjukdomar med stor dödlighet. Så sent som för några dagar sedan redovisades av ett forskarlag, hur de räknar med att finna samband mellan viss diet och ledgångsreumatism. På lång sikt skulle goda forskningsresultat i ovanligt hög grad kunna minska trycket på våra sjukdomar och med säkerhet också kunna underlätta åldringsvården. I ett positivt yttrande pekar LO också på de fördelar som kan vinnas med en utbyggnad på detta område vad beträffar kostens inverkan på arbetslivet. Inte minst inför den förväntade utveckling som de s.k. storhushållen står inför är det viktigt med åtgärder. När det gäller att centralisera kostförsörjning, det må vara i det militära, på arbetsplatser, på sjukhus eller i skolor är det utomordentligt väsentligt att ansvariga instanser har tillräcklig sakkunskap att falla tillbaka på. Det är inte uteslutet att en utebliven forskning kan fördröja den utveckling som vi står inför och som av både ekonomiska och hälsomässiga skäl är önskvärd. Det är, herr talman, många önskemål som framförts här i riksdagen om utökad forskning. Men jag tror att det är få som kan mäta sig med näringsforsk ningen när det gäller att förebygga sjukdom och ohälsa och samtidigt ge ett ekonomiskt utbyte. I motionen har vi anvisat en väg, som skulle avsevärt förbättra möjligheterna till forskning inom näringsläran. Vår mening var att skapa en personalunion mellan professuren i näringslära och chefskapet för födoämneshygieniska avdelningen vid folkhälsan. Det skulle inte kosta statsverket något, åtminstone inte på kort sikt. När nu emellertid ett enigt utskott ansett sig inte böra gå utöver Kungl. Maj:ts förslag och således har avstyrkt motionerna, skall jag inte nu ställa något yrkande, men herr talman, det går flera tåg.
Herr talman! På denna punkt har utskottet behandlat ett motionspar, vari anhålles att en personlig laboratur i handikappforskning måtte inrättas för prosektor Sven Olof Brattgård vid Göteborgs universitet. Utskottet avstyrker dessa motioner liksom det gör med alla övriga motioner med liknande yrkande. Behovet av forskning på detta område har vitsordats från flera håll. Inte heller utskottet bestrider att ett sådant behov föreligger. De handikappade utgör en grupp som i många hänseenden befinner sig på skuggsidan i samhället. Åtskilligt har emellertid under senare år gjorts för att tillvaron skall bli ljusare för dem. Den pågående handikapputredningen av år 1965 har också föreslagit flera åtgärder som, om de förverkligas, väsentligt kan förbättra deras situation. Men för att kunna fullfölja utredningens intentioner, som de flesta i princip är överens om, erfordras mera forskning. I Sverige är givetvis forskningsresurserna begränsade på grund av bristen på forskare. Vi har emeller tid en person som mer än någon annan visat intresse och som också har kvalifikationer för denna verksamhet, nämligen prosektor Sven Olof Brattgård. Enligt samstämmiga uttalanden från expertis på området behärskar Brattgård bättre än någon annan de rörelsehindrades sociala problematik när det gäller den erforderliga anpassningen från samhällets sida för att på ett realistiskt sätt underlätta dessa människors livsföring. I likhet med herr Mattsson vill jag understryka angelägenheten av att ta vara på sådana personer som genom sina insatser kvalificerat sig för ett fortsatt arbete inom handikappsektorn och att underlätta forskning på detta stora och svåra område. Det skulle vara en stor vinst för handikappforskningen, om Brattgård med sina av alla erkända eminenta kvalifikationer i framtiden helt finge ägna sig åt forskningsuppgifter, som han är så väl lämpad för och vilkas lösande är så viktigt. Jag beklagar att det i år inte finns utrymme för denna tjänst men förstår mycket väl att det föreligger besvärliga avvägningsproblem, varvid det gäller att pröva alla de olika förslag som framförts.

Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet har i sina petita föregående år givit denna tjänst hög prioritet. Sista ordet är alltså inte sagt i frågan, och jag utgår ifrån att den i ett eller annat sammanhang aktualiseras på nytt.
Herr talman! Trots att inga yrkanden gjorts och trots att det är sent känner jag mig föranlåten säga några ord med anledning av flera tunga inlägg på detta viktiga avsnitt. Först vill jag erinra om att regeringens förslag beträffande den medicinska forskningen innebär, att elva nya professurer och en laboratur tillkommer nästa år förutom ett stort antal undervisningsoch biträdestjänster. Vi satsar kanske relativt sett mer på de medicinska fakulteterna än på något annat område inom den högre utbildningen, men det är alldeles klart att det här finns enorma behov, behov som växer med forskningens utveckling. Låt mig säga några ord med anledning av vissa inlägg. Till herr Källstad vill jag säga att den psykoterapeutiska utbildningen rymmer en utomordentligt intressant problematik, och jag är övertygad om att den medicinska och den samhällsvetenskapliga = fakultetsberedningen samt skolöverstyrelsen beaktar dessa problem, och det som startats i Göteborg är säkert något mycket löftesrikt som kommer att utvecklas. Så några ord till fru Eriksson i Stockholm rörande läkarutbildningen. Naturligtvis har det som Ni sade mycket fog för sig, men jag vill erinra om att det på läkarutbildningens område sker ganska mycket som Ni inte nämnde, t.ex. den blandade medicinska utbildningen och annan utbildning samt den vidareutbildning av sjuksköterskor som det nu framläggs proposition om — för att här bara nämna två exempel. Jag är också säker på att förslag av den typ som Ni har presenterat i Er motion kommer att prövas seriöst av medicinska fakultetsberedningen. Till herr Bengtson i Solna vill jag beträffande näringsläran i Stockholm säga, att vi valde den prioritering som redovisas i propositionen eftersom vi hade en forskargrupp i Uppsala, som sysslar med u-landsproblem, och det fanns anledning att stabilisera den. Vi har säkrat utbildningen i ämnet i Stockholm, och utvecklingen kommer väl att gå därhän att forskningen även där får starkare resurser. Slutligen också några ord till herr Lundberg, som gjorde en bred exposé över hela området. Jag kan instämma i mycket vad herr Lundberg sade, men på en punkt måste jag reagera, nämligen när han påstod att prioriteringen på det medicinska området göres av tjänstemän. Det är fel. Den medicinska fakultetsberedningen inom kanslersämbetet är sammansatt dels av personer som representerar sjukvården, dels av forskare, och det är de som gör prioriteringen inom kanslersämbetet.

Herr talman! Ja, jag sade att det är tjänstemän som gör prioriteringen. Då menade jag, att när man inom kanslersämbetet inte uppför den och den tjänsten, så anser sig utskottet och riksdagen också förhindrade att vidta någon ändring. Vi som inom landstingen sysslar med alla dessa praktiska ting har också möjligheter att följa utvecklingen på det område som jag i dag har pläderat speciellt för, nämligen barnkirurgin. Där ligger vi efter i utvecklingen, och det hoppas jag kommer att rättas till under nästa år.

Herr talman! Jag förmodar att vi alla i början av denna riksdag förde många och långa samtal med människor som ville att vi skulle motionera i olika frågor. En av de personer som jag då resonerade med utbrast slutligen: Ja, men Du kan väl inte påstå att kravet är ohemult! Jag svarade att det var det visst inte. Men, sade jag, det kommer att väckas minst 1 000 motioner, och i de allra flesta kommer man att begära pengar till olika ändamål. Och knappast något av de ändamålen kommer att kunna betecknas som ohemult. Men trots detta kommer vi att vara tvungna att avslå de flesta motionerna. Det avsnitt som vi nu behandlar är i det avseendet ganska typiskt. Universiteten framlägger sina anslagsäskanden, och de är allt annat än ohemula. De är ytterligt väl underbyggda och motiverade. Sedan kommer kraven till kanslersämbetet, och jag är ganska säker på att man där sällan hittar något krav som anses oberättigat och av den anledningen strykes. Men man måste ändå göra en prioritering. Därför sker där en mycket hård gallring. Därefter kommer förslagen till departementen. Då är de ändå bättre underbyggda, därför att det är de allra mest angelägna som står kvar. Men även där finner man att det inte går att tillmötesgå alla önskemål på en gång och därför gör man ytterligare prutningar. Följden är att när förslagen slutligen kommer till riksdagen, som skall träffa det slutliga avgörandet, så är det bara de allra mest angelägna kraven som kvarstår. Och av de förslag som strukits på väg till riksdagen är det många som är ytterligt angelägna. Det är därför inte underligt att det varje år väcks motioner på en hel del punkter och att varje motionär anser att hans krav är så välmotiverat att det vore anmärkningsvärt om riksdagen inte skulle tillgodose det. De motioner som tas upp i det utlåtande vi i dag har att behandla är ovanligt koncentrerade. De avser nämligen nästan enbart det medicinska området. Det skulle i och för sig tyda på att detta område hade blivit styvmoderligt behandlat av de föregående instanserna, men såsom statsrådet Moberg framhöll förhåller det sig snarare tvärtom. Anledningen är närmast att det på detta område är så ytterligt lätt att redovisa hur betydelsefulla åtgärderna är och hur mycket som kan vinnas med en utvidgad forskning och med inrättandet av nya tjänster. Detta hindrar inte att såväl våra ekonomiska som våra personella resurser är begränsade och att vi måste göra en prioritering. Naturligtvis skall riksdagen också gö ra en realprövning. Det är inte meningen att vi utan vidare skall acceptera de förslag, som kommer till oss och anse att den föregående prövningen skulle vara så väl gjord att vi inte ytterligare kan överväga den. Det har ju hänt vid många tillfällen att riksdagen har beslutat att inrätta nya professurer, att ge företräde åt sådana som fått stå tillbaka o.s.v. Men för detta krävs inte bara att de tjänster som förs fram motionsvägen skall vara välmotiverade — det är de alltid — utan även att riksdagen skall vara övertygad om att just dessa tjänster är ännu angelägnare än alla de andra, som har strukits under ärendenas tidigare behandling. Vi får alltså inte se varje tjänst för sig, utan vi måste gå tillbaka och undersöka vilka ytterligare tjänster som har strukits av departementet och av universitetskanslersämbetet. Vi måste fråga oss om dessa icke var fullt så angelägna som de, om vilka det nu har motionerats. Vi har i år vid vår prövning i statsutskottet kommit till det resultatet att en del av de krav, som motionärerna framför, redan är helt eller delvis tillgodosedda. I andra fall har vi funnit att saker är på gång som vi måste avvakta innan vi kan ta ställning. Men naturligtvis har vi också i många fall funnit att vi inget högre skulle önska än att göra såsom motionärerna föreslår. Majoriteten i utskottet har dock inte på en enda punkt funnit de framförda kraven ännu angelägnare än de andra som blivit strukna. Vi har därför inte kunnat tillstyrka dem. Vi har varit överens på nästan alla punkter. Det är bara en punkt vid vilken det fogats en reservation, och jag skall uppehålla mig något vid denna. Det gäller de önskade professurerna i geriatrik. Det förhåller sig på detta område som på en del andra, nämligen att vi visserligen är överens om hur ytterligt viktig forskningen inom åldringsvården är men inte är alldeles övertygade om att det för denna forskning i första omgången är nödvändigt med de föreslagna professurerna. Det bedrivs ju inom alla medicinska fakulteter och discipliner en ingående forskning, som även direkt berör åldringarna. Också åldringarna är ju människor och deras organ uppvisar inte så stora skillnader i förhållande till de yngres. Deras organ förändras delvis med åldern, och därvidlag vill man få till stånd en speciell forskning, men i stort sett gäller ju den medicinska forskning, som avser människor i allmänhet, också åldringarna och för den delen också barnen. Det finns nog goda skäl till att vi inte har professurer i barnkirurgi i Norden, och vi vet från diskussionen om professurerna i geriatrik att de sakkunniga varit mycket tveksamma inför tanken att bryta sönder ämnena på ett sådant sätt som särskilda professurer i detta ämne medför. Det har också visat sig att den professur som riksdagen inrättade har varit ytterligt svår att besätta. Det har dragit långt ut på tiden därför att det är svårt att få en avgränsning av professuren, så att den får en vettig mening och blir insatt i sitt sammanhang bland professurerna i övriga ämnen. Vi inom utskottsmajoriteten anser att det inte skulle gagna saken att nu tvinga fram en snabb lösning, innebärande inrättandet av flera professurer, innan vi lyckats få rätsida på problemet och fått klart för oss hur det hela skall inordnas i sitt sammanhang. Vi avvaktar tillsättandet av uppsalaprofessuren och låter den finna sin form; så får vi se vad detta kan leda till. I kanslerns långtidsplan ingår ytterligare professurer i geriatrik, men kanslern räknar inte med att nästa professur kan inrättas förrän år 1970. Denna beräkning är säkerligen gjord med utgångspunkt från erfarenheterna av arbetet kring den första professuren. Vi är alltså fullständigt överens om behovet av ytterligare forskning, om behovet av så småningom utbyggd verksamhet på de flesta av de områden det här är fråga om. Men inom utskottsmajoriteten har vi funnit att det i år inte är möjligt att gå längre än vad som föreslås i statsverkspropositionen. Vi får tills vidare nöja oss med det, och jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Att tala är en konst. Att tala ledigt, naturligt och tekniskt riktigt är en svår konst. Dessa två meningar utgör, herr talman, inledningen i den motion om skapande av ett institut för utbildning av talpedagoger som jag väckt till detta års riksdag och som fröken Olsson icke kan beteckna som ohemult. Att tala kortfattat är en ännu svårare konst, särskilt i de fall då man alltmera insett hur klok motionären är. Jag har tidigare i denna kammare i en interpellationsdebatt med förutvarande statsrådet Edenman framhållit behovet av att en reguljär utbildning av talpedagoger kommer till stånd. Herr Edenman intog då en positiv ståndpunkt men anmälde viss tveksamhet rörande det dåvarande behovet. Sedan dess har det gått ett par år, och jag hade hoppats på en positivare behandling av förslaget nu, ty behovet av en reguljär utbildning av talpedagoger har under de senaste åren ökat kraftigt. Vad beträffar de starka skäl som föreligger hänvisar jag till motionen. Härutöver vill jag endast tillägga att i andra länder har denna utbildning varit ordnad sedan länge. En studieresa till exempelvis Danmark rekommenderas. På s. 13 i statsutskottets förevarande utlåtande nr 41 anförs som motivering för att avslå motionen att »överväganden om reformering av den utbildning som nu förekommer inom detta område för närvarande pågår» inom universitetskanslersämbetet och skolöver styrelsen. Uttrycket »överväganden» kan vid första påseendet ge sken av ett positivt ställningstagande. Men så är inte alls fallet; »överväganden» innebär i detta sammanhang att man inte alls har bestämt sig utan att man inom de ifrågavarande verken sitter och grunnar på saken. — Ja, det är faktiskt fel på en punkt, ty när det gäller en del av verksamheten — den avser talrubbningar — har man faktiskt bestämt sig. Herr talman!